Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har frågat om jag anser att statligt stöd till turistanläggningar på Öland bör anordnas och om jag är beredd att medverka till förverkligandet av tanken på ett sådant stöd. Kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden har enligt sina direktiv i uppgift att utarbeta och successivt lägga fram förslag rörande lokalisering och utformning av anläggningar och områden för turism och friluftsliv. Kommittén skall i sitt arbete särskilt sträva efter att skapa arbetstillfällen inom sysselsättningssvaga regioner. Det ankommer på kommittén att pröva förutsättningarna för turistanläggningar på Öland. Jag vill vidare nämna att kommittén också har i uppdrag att utreda och lägga fram förslag rörande den framtida utformningen av det nuvarande lokaliseringsstödet till turistanläggningar i allmänhet. Härvid skall kommittén bl.a. pröva om sådant stöd skall kunna lämnas till anläggningar utanför det allmänna stödområdet. Innan kommittén har slutfört sitt arbete är jag inte beredd att ta ställning till i vilka former och till vilka regioner stöd till turismen bör utgå.

Herr talman! Herr Pettersson i Kvänum har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga för att tillförsäkra jordbruket full kompensation för det inkomstbortfall, som uppstått till följd av prisstoppet. Jag har i mitt svar på en interpellation av herr Krönmark meddelat riksdagen den 12 november 1970 att statens jordbruksnämnd efter överläggningar mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen tillsatt en särskild prismätningsgrupp för att mäta inverkan av prisstoppet på jordbrukets inkomster. Gruppen består av vederbörande fackbyråchefer i jordbruksnämnden samt en representant för vardera delegationen. Jordbruksnämnden har i skrivelse till jordbruksdepartementet den 26 januari 1971 redovisat gruppens preliminära beräkningar t.o.m. den 31 december 1970. Nämnden har vidare hemställt om att medel bör ställas till nämndens förfogande för att utbetalas till jordbrukets regleringsföreningar för att täcka jordbrukets prisstoppsförluster inom respektive förenings varuområde. Prismätningsgruppens beräkningar har godkänts av de båda delegationerna. Enighet har också rått mellan nämnden och delegationerna i fråga om tillvägagångssättet i samband med ersättningen till jordbruket för dess förluster. Regeringen avser att förelägga riksdagen förslag i ärendet i samband med proposition angående regleringen av priserna på jordbrukets produkter.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

Vi tog vid det tillfälle när herr Krönmarks interpellation besvarades med mycket stort intresse del inte bara av detta svar från herr jordbruksministern utan även av det svar som han då lämnade på herr Jonassons interpellation. En fråga av herr Jonasson, som då besvarades, överensstämmer ganska väl med den som jag nu ställt till jordbruksministern. Jag ber att få repetera herr Jonassons fråga och statsrådets svar på denna. Herr Jonasson frågade vid detta tillfälle, om statsrådet var beredd att inför kammaren redovisa på vilket sätt jordbruket skulle kompenseras för de förluster som det åsamkas genom prisstoppet. Statsrådet svarade på detta följande: ”Beträffande herr Jonassons fråga om kompensationen till jordbruket vill jag framhålla att utgångspunkten givetvis är ett realiserande av det materiella innehållet i den jordbruksuppgörelse som träffades i våras.

Jag är väl litet grand besviken över att statsrådet här bara anför att regeringen avser att förelägga riksdagen förslag i ärendet i samband med propositionen angående regleringen av priserna på jordbrukets produkter. Jag har frågat vilka åtgärder som regeringen ämnar vidtaga och har alltså inte fått något svar.

Vi vet att jordbruket här har gått miste om 27 miljoner kronor. För den som inte närmare satt sig in i hela den här problematiken men som känner till jordbrukets totala omslutning kan det förefalla som om 27 miljoner kronor inte är mycket att diskutera. Men det är för jordbrukarna mycket stora pengar, i all synnerhet som vi vet att om dessa 27 miljoner kronor inte på ett riktigt sätt kanaliseras fram till jordbrukarna, så tas pengarna från deras arbetsersättning. Om vi också vet att bara 20 procent av jordbrukets totala omslutning är att hänföra till ersättning för jordbrukarnas arbete så förstår var och en att under den relativt korta tid som det här ändå gäller är 27 miljoner kronor en betydande summa. I sitt svar till herrar Krönmark och Jonasson sade statsrådet att han hade pengar någonstans som han skulle plocka fram när det blev fråga om att ge kompensation.

Jordbruksministern uttalade i sina slutord den 12 november att prisstoppet infördes för konsumenternas skull och inte för att skada Sveriges jordbrukare.

Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Om herr Pettersson i Kvänum hade lyssnat till mitt svar, så hade han inte behövt ställa den fråga som han ställde i början av sitt inlägg. Jag sade nämligen i mitt svar att prismätningsgruppens beräkningar godkänts av de båda delegationerna, dvs. av dem som företräder bönderna och konsumenterna i detta sammanhang. Enighet har också rått mellan nämnden och delegationerna i fråga om tillvägagångssättet i samband med ersättningen till jordbruket för dess förluster. Jag slutade med att tala om att regeringen kommer att lägga fram ett förslag i ärendet i samband med propositionen om regleringen av priserna på jordbrukets produkter. Då får jordbrukarna den ersättning som prismätningsgruppen har kommit fram till. Är det så svårt att förstå? Saken är ju alldeles klar. Herr Pettersson påstod att jordbrukarna skulle ha blivit mycket lidande av prisstoppet. Han sade att de 27 miljoner kronor som förlusten skulle uppgå till kanske inte förefaller så mycket för den som inte satt sig in i ärendet. För min del säger jag, att den som satt sig in i detta ärende skall finna att det inte är så oroväckande som herr Pettersson i Kvänum vill göra gällande. Det är riktigt att jordbruket som näring under de fyra sista månaderna förra året skulle ha kunnat ta ut 10 miljoner kronor till mjölkproduktionen i form av höjda priser på ost. Denna summa representerar, herr Pettersson i Kvänum, högst 0,4 öre per liter mjölk. Man skulle alltså ha kunnat höja avräkningspriset till bonden med 0,4 öre för dessa månader. Det är mycket mindre än den normala slutlikvid som bönderna får för sin mjölk. Vid slutet av varje år ger man jordbrukaren en slutlikvid för den levererade mjölken, och 1969 uppgick den till i medeltal 2 öre för hela riket. I vissa län fick man ända upp till 7 öre i efterlikvid. Då skall den lilla summa man får i efterskott på grund av prisstoppet jämföras med det som hände förra året och som normalt händer varje år. Om man gör gällande att de enskilda jordbrukarna skulle bli mycket lidande på detta, måste man komma ihåg att de blir ännu mera lidande på att de får slutlikvid varje år på sin levererade mjölk. Precis samma förhållande råder beträffande köttet. Även där rör det sig för den enskilde bonden om utomordentligt små belopp för dessa månader, belopp som ligger väsentligt under vad man normalt får i slutlikvid. Så ser det alltså ut. Den summa, vilken jordbruket som näring är berättigat att få, skall man få, och vid varje tillfälle som prisstoppet diskuterats har regeringen sagt att jordbruket kommer att få kompensation. Det mest praktiska sättet blir i samband med regleringen av jordbrukspriserna för nästa period. På den punkten är vi överens med dem som har i uppdrag att förhandla för bönderna. Jag rättar mig efter dem. Vi kommer att i enlighet med avtalet fullfölja de löften vi gett.

Herr talman! Redan den 12 november förra året var jordbruksministern på det klara med hur jordbruket skulle soulageras. Jordbruksministern sade då att det inte kunde bli fråga om någonting annat än att det skulle ske över regleringskassorna. Jag har mycket stor förståelse för att både prismätningsgruppen och andra som arbetat med dessa frågor måste tillmäta statsrådets uttalande på denna punkt ganska stor betydelse — därmed har jordbruksministern på ett tidigt stadium så klart sagt ifrån hur det skall vara, att de inte har haft mycket att välja på. Jag skall inte diskutera mjölkpriset, eftersom det diskuterades ganska ingående den 12 november. Men jag vill fråga jordbruksministern om han anser det alldeles likgiltigt om en producent av kött och fläsk får vidkännas en förlust på omkring 50 öre per kilogram. Jag hoppas att statsrådet har tagit del av den lägesrapport som prismätningsgruppen på ett mycket förnämligt sätt har redovisat. Den visar att jordbrukarnas förluster uppgick till 50:å 60 öre per kilogram. Var och en kan räkna ut hur mycket en mellankalvsuppfödare som har sina leveranser just under dessa veckor förlorar — en bra mellankalv väger 120 kilogram. Jag medger att förhållandena nu har ändrats, men just under de aktuella veckorna drabbades jordbrukarna hårt — det är så klart redovisat i det material vi har att vi knappast behöver diskutera det. Det är svårt för de producenter som hade sina leveranser under de aktuella veckorna att förstå jordbruksministerns argumentation som han i dag upprepar; han negligerar fullkomligt svårigheterna och anser att denna fråga inte har någon som helst betydelse för den enskilde jordbrukaren. Jag har ingen anledning att ifrågasätta vare sig prismätningsgruppens redovisning eller jordbrukets förhandlares ställningstagande; vad jag i dag har frågat om är vilket förslag regeringen ämnar förelägga riksdagen och varifrån pengarna skall tas — det är inte likgiltigt.

Herr talman! Som jag sade redan i höstas när denna fråga diskuterades blir det riksdagen som får fatta beslut om vilka pengar som skall användas för att gottgöra jordbrukarna för deras förluster. Oavsett om pengarna tas från införselmedel eller budgetmedel skall beslutet fattas av riksdagen. Den summa det gäller ryms gott och väl inom införselavgifternas ram — den blev, glädjande nog, inte så stor som jag hade räknat med.

Jag vidhåller att prisstoppets verkan för den enskilde jordbrukaren blev avsevärt mindre än vad många hade befarat. Jag försökte med siffror belysa vilka belopp jordbrukarna får ligga ute med tills de får slutlikvid för sin årliga produktion. Varje år ligger de alltså ute med mycket större belopp än vad de nu har fått göra på grund av prisstoppet. Det är en normal ordning för dem. Det är alltså en överdrift att påstå att den enskilde jordbrukaren har drabbats av prisstoppet. Dessutom kommer han ju att få pengarna, han blir inte bedragen på dem. Jag förstår egentligen inte vad herr Pettersson i Kvänum är ute efter. Jordbrukarna kommer ju att få den ersättning som prismätningsgruppen har räknat fram, och jag begriper inte vad herr Pettersson vill ha för annat besked än detta.

Herr talman! Tydligen måste jag återupprepa mitt resonemang. Jag har inte ifrågasatt den beräkningsgrund som prismätningsgruppen har haft. Jag har bara sagt att det är fel att påstå att den enskilde jordbrukaren kommer att bli kompenserad, och jag försökte att visa det med ett exempel. Jag känner till flera fall, och jag har utsatts för hårda påtryckningar i detta ärende. Vi får ändå inte bortse från att när det gäller ett jordbruksavtals materiella innehåll kan vi inte betrakta jordbruket enbart som en helhet. Jordbruksministern menar att jordbrukarna får ligga ute med mycket större pengar än dessa, men det är ju spelets regler. På det området har vi ett avtal. Vi har en eftersläpning i fråga om jordbrukets möjligheter att få kompensation för inflationen och mycket annat, men detta har vi fått acceptera. Nu rör det sig däremot om ett artificiellt ingripande av samhället, och det är därför jordbruket måste ställa kravet att statsmakterna har förståelse för dess situation. Om det vore så, herr statsråd, att den enskilde jordbrukaren hade några reserver att ta av vore problemet mindre. Men det är väl inte obekant för någon av oss att i det läge där jordbruket nu befinner sig behöver jordbrukarna få i varje fall så mycket att de kan komma upp i en arbetslön som inte väsentligen understiger den de har i dag. Det är inte heller likgiltigt varifrån dessa pengar kommer. Jag tror nämligen att jordbruksministern har användning för pengarna när han skall klara upp det nya regleringsåret. Så mycket är väl klart för oss i dag att det inför det nya regleringsåret kommer att bli mycket svårt att kompensera jordbruket för de enorma kostnadsstegringar som vi har på alla områden och som inte heller jordbruket slipper undan.

Herr talman! Egentligen förstod jag inte vad herr Pettersson i Kvänum menade, men låt mig för att det inte skall råda någon oklarhet göra följande konstaterande! Redan när prisstoppet infördes deklarerade regeringen att jordbruksavtalets materiella innehåll skulle gälla. Jordbrukarna var hela tiden garanterade kompensation för de eventuella höjningar som de hade kunnat ta ut om inte prisstoppet hade gällt. Vi tillsatte omedelbart en arbetsgrupp för att beräkna vilka priser man eventuellt kunde ta. Det är inte så lätt att räkna ut; man har att ta hänsyn till bl.a. världsmarknadspriserna och marknadsläget här hemma. Jordbrukarna har hela tiden vetat att de skall få ersättning för det de inte kunnat ta ut på grund av prisstoppet. Jag har inte heller mött några bekymrade jordbrukare. De har trott på vårt löfte att vi skall reglera frågan. Och jordbrukarnas egen förhandlingsdelegation finner att det är en lämplig metod att ordna kompensationen i samband med prisregleringen. Därför förstår jag inte vart herr Pettersson i Kvänum vill komma. Jordbrukarna får ju de pengar som de är lovade.

Herr talman! Jag har inte kontrollerat siffran 27 miljoner och skall inte uttala mig om huruvida den är helt rätt, men vi kan förutsätta att den är rätt. Jordbruksministern säger då att detta inte har så särskilt stor betydelse för den enskilde jordbrukaren, ty när han får sin slutlikvid är det inte så mycket pengar. Låt mig säga att det blir ingen slutlikvid. Den ekonomiska föreningsrörelsen reglerar med efterlikvider, som oftast tillföres insatskontot. Därför kan man inte bortse från de försämringar och försvagningar som åstadkoms genom prisstoppet. Det drabbar de enskilda jordbrukarna, herr jordbruksministern. Även om dessa pengar inte är så stora, skall vi ha klart för oss att när regeringen vidtar en dylik åtgärd och liksom pekar ut jordbrukargruppen — ty den blir utpekad i detta sammanhang — får det också en ganska förödande psykologisk verkan. Denna verkan kan vi nu se i ännu högre grad än tidigare eftersom allt fler har slutat med exempelvis mjölkpro duktion — och det förklarar minskningen på 10 miljoner kronor när det gäller ostförsäljningen. Vår mjölkproduktion täcker snart inte konsumtionen. Vi befinner oss här i en utförslöpa, och det är svårt att hejda utvecklingen. Samhället kommer att behöva satsa stora pengar för att vi åter skall få en tillräcklig mjölkproduktion. Jag hoppas givetvis att denna fråga skall lösas i och med de jordbruksförhandlingar som nu pågår och genom beslut som riksdagen kommer att fatta. Men vad regeringen gjorde i höstas var inte utan betydelse ur jordbrukets synpunkt, och verkan var kanske mest psykologisk.

Herr talman! Jag tror att herr Jonasson lovar bönderna litet för mycket då han här säger att om inte prisstoppet hade kommit, hade man fått mer för sin mjölk i avräkningspris. Hur vet herr Jonasson det? Det är riktigt att vi hade möjlighet att höja priset på ost. Men jag vågar påstå att det inte alls är säkert att det hade inneburit att mejerierna hade höjt avräkningspriset med 0,4 öre, utan de hade säkerligen väntat till slutlikviden, och då hade det inte blivit 2 öre utan 2,4 öre. Därför bör man inte stå här och påstå att mjölkproduktionen har minskat i vårt land på grund av prisstoppet. Det får ju vara måtta på vad man gör gällande. Det är helt andra omständigheter än det lilla prisstoppet som har påverkat mjölkproduktionen, och jag är beredd att ta en diskussion härom litet längre fram, när vi skall tala om prisregleringen för nästkommande år. Jag vågar alltså påstå att prisstoppets effekt på jordbruket inte kan ha spelat någon som helst roll för mjölkproduktionen. Den höjning av ostpriset som man kunde ta ut hade inte omedelbart lett till några högre avräkningspriser. Varje sådant påstående är felaktigt.

Herr talman! Jordbruksministern säger att jag har lovat för mycket, och han frågar hur jag vet att mejerierna inte skulle ha kunnat höja priset till mjölkproducenterna. Det kanske jag kan veta eftersom jag sitter med i en mejeristyrelse som hade en sådan beräkning men inte kunde fullfölja den. Detta är den nakna sanningen, och vi behöver kanske inte diskutera den frågan längre. Om jag sedan lovar jordbrukarna för mycket eller för litet, så vill jag nog säga på följande sätt: Skall vi få en mjölkproduktion som täcker vad människorna behöver ha i detta land framöver måste man ge jordbrukarna dessa löften medan de är i livet och inte först därefter. Detta hoppas jag också att jordbruksministern kan göra — det ansvaret bör han ha.
Herr talman! Jag tycker det är litet väl tidigt att ta en förhandling om priserna på jordbrukets produkter här i riksdagen så länge förhandlingsdelegationen och jordbruksnämnden inte har slutfört sina överläggningar. Så den dagen, den sorgen, herr Jonasson. — Men jag vågar bestämt tillbakavisa påståendet att mejerierna i september—oktober skulle ha höjt avräkningspriset med 0,4 öre med hänsyn till att de kunde ta ut litet mer för osten.

Herr talman! Jordbruksministern funderade över vart jag ville komma — jag har tydligen inte lyckats klargöra detta för jordbruksministern. Men jordbruksministern har säkerligen läst framställningen från jordbruksnämnden. Där är det ju inte fråga om en slutavräkning på 27 miljoner kronor, utan det blir en fortsättning. Prismätningsgruppen har beräknat att 3,5 miljoner kronor i månaden kostar prisstoppet alltfort mjölkproducenterna, och vi vet att på både kalvkött, hästkött, fårkött och lammkött skulle det vara möjligt att ta ut ett högre pris. Har jag nu talat om för jordbruksministern vart jag ville komma? I så fall väntar jag också på ett uttalande av jordbruksministern i den proposition som aviseras i interpellationssvaret, att jordbruket också framöver — så länge prisstoppet fortsätter — skall erhålla kompensation. Vad jag vidare försökt säga i mina upprepade anföranden här är att det inte är likgiltigt vilka pengar jordbruksministern använder för detta ändamål. Pengar som finns på något annat ställe och ligger på lut för något annat ändamål i jordbrukets svåra situation är ju inte precis några nya, friska pengar som jordbruksministern och regeringen i detta läge har anledning att plocka fram.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva tala om, att regeringens löfte om kompensation inte är tidsbegränsat utan gäller så länge prisstoppet har denna effekt på jordbrukets produkter. Det är alldeles klart att till dess att prisstoppet upphör skall jordbrukarna ha kompensation för det som de kunde ha tagit ut med stöd av jordbruksöverenskommelsen. Jag hoppas att detta är fullt klart — jag trodde inte att vi över huvud taget skulle behöva diskutera den saken. Ett löfte kan ju inte bara gälla delvis, utan det gäller helt. Vilka pengar man använder spelar ju ingen roll för den enskilde jordbrukaren, utan det får riksdagen ta ställning till när den dagen kommer. Vi förelägger riksdagen en proposition med förslag om att jordbruket skall tillföras så och så många miljoner, och det får bli de pengar som är lämpligast. Detta tycker jag inte vi har anledning att diskutera nu. Men så mycket kan väl Sveriges jordbrukare ha klart för sig som att det inte kommer att fattas pengar till genomförandet av förslagen i den proposition som vi framlägger, utan det kommer att finnas täckning. Det är för jordbrukarna det väsentligaste.

Pyrotekniska varor som fyrverkeripjäser och knallpjäser samt pjäser för rökutveckling hör till explosiva varor enligt förordningen om sådana. Kommerskollegium har utfärdat tillämpningsföreskrifter till förordningen, i vilken stadgas att man skall ha fyllt 15 år för att få inköpa sådana mindre, pyrotekniska varor som knallpulver o. d. och 18 år för att få inköpa alla sådana varor som får säljas till allmänheten utan särskilt tillstånd. Tillstånd från polismyndigheten krävs för inköp av fyrverkeripjäser som innehåller en pyroteknisk sats på mer än 500 gram svartkrut och av knallpjäser som innehåller mer än 10 gram svartkrut eller mer än 5 gram annan pyroteknisk sats. Vid inköp av fyrverkeri utan särskilt tillstånd från polisen får andelen knallpjäser inte överstiga 10 procent av det totala inköpsvärdet av de pyrotekniska pjäserna. I allmänna ordningsstadgans 6 § stadgas att sprängning, fyrverkeri eller skjutning med eldvapen inte får äga rum utan tillstånd från polismyndigheten inom stadsplanelagt område i stad, köping eller annat samhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stad äger tillämpning. I lokala ordningsstadgor kan denna bestämmelse utvidgas till att gälla även andra områden. Vad beträffar sprängning och skjutning med eldvapen inom stadsplanelagt område råder överensstämmelse mellan bestämmelse och tillämpning, medan bestämmelsen om fyrverkerier tillämpas nästan enbart i samband med offentliga tillställningar. Förhållandet är alltså sådant att vi har bestämmelser som stadgar att tillstånd skall sökas för att anordna fyrverkerier men att dessa bestämmelser ytterst sällan följes. Med hänvisning till det anförda får jag anhålla om kammarens tillstånd att till herr justitieministern rikta följande frågor: 2. Fyller gällande regler om tillstånd från polismyndigheten för att anordna fyrverkerier något behov? 3. Om så är fallet, anser herr statsrådet att informationen om bestämmelserna är tillfredsställande?

Herr talman! Herr Turesson har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ekonomiskt gottgöra den personal vid sjukhusens dialysavdelningar som drabbas av hepatitsmitta . I de föreskrifter som gäller enligt lagen om yrkesskadeförsäkring har till yrkesskada hänförts bl.a. hepatit, om vederbörande har ådragit sig sjukdomen i sysselsättning vid sjukvårdsinrättning. I kollektivavtalen för sjukhusens personal finns i anslutning härtill särskilda bestämmelser om löneförmåner vid sådan yrkesskada. Den som drabbats av hepatit vid anställning på sjukhus har således genom yrkesskadeförsäkringen och anställningsavtalen rätt till ekonomisk ersättning enligt de grunder som gäller för yrkesskador. Jag vill tillfoga att förebyggande åtgärder mot spridning av hepatitsmitta självfallet är av stor betydelse, och socialstyrelsen har meddelat anvisningar härom till sjukhusen.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det lämnade svaret. Jag delar helt socialministerns uppfattning att gulsot i här angivna sammanhang är att betrakta som yrkesskada, och det är alldeles klart att det är angeläget att alla åtgärder vidtas för att förhindra spridning av sådan smitta. Vetenskapens nuvarande rön säger oss emellertid att det är mycket svårt att förhindra smittospridning. Bacillerna finns i luften på dialysavdelningarna. Bara ett litet sår på ett finger, helt utan samband med redskap som använts vid behandling av de sjuka, kan föranleda hepatitsmitta genom de baciller som svävar omkring i luften i dessa lokaler. Det är därför mycket angeläget att den personal som sysslar med dialysverksamhet, vars syfte är att uppehålla livet på njursjuka patienter i avvaktan på transplantation, kan känna någorlunda ekonomisk trygghet när den nu inte kan känna trygghet mot smittorisken. Ofta har dialysavdelningarna byggts upp ganska snabbt och en del av personalen — kanske hela personalen — är extraanställd. I de fall jag fått kontakt med har de ekonomiska förhållandena för personal som drabbats av mycket långvarig sjukdom varit ytterst otillfredsställande. Ett fall, som jag sett på nära håll, innebar för en sjuksköterska ett par månaders vistelse på infektionsklinik. Under vistelsen där, som hon naturligtvis inte behövde betala för, fick hon 1 krona 90 öre per dag från försäkringskassan. Det måste ha varit en utomordentligt besvärlig situation för vederbörande, eftersom hon naturligtvis hade fasta utgifter inte minst för barnpassning. De bestämmelser om särskilda löneförmåner vid sådan yrkesskada, som det stadgas om i kollektivavtalet, måste enligt min uppfattning vara behäftade med någon brist, eftersom sådana uppenbart otillfredsställande förhållanden kan förekomma. Det är inte heller nog med flera månaders vistelse på en infektionsklinik i ett fall som detta. Man blir därefter sjukskriven under kanske ett halvår innan man får gå i tjänst igen. Det är uppenbart att personer som har arbeten, där man löper sådana risker, måste tillförsäkras en bättre ekonomisk trygghet. Beträffande personal som är smittobärare stadgas det i avtalet om avstängning för förebyggande av smittospridning, och under avstängningstiden har vederbörande full lön. Det vore önskvärt med ett liknande arrangemang i detta fall.

Herr talman! Det finns all anledning att understryka herr Turessons konstaterande att hepatitsmitta som drabbar ett sjukhus är en mycket besvärlig företeelse. Jag vill emellertid betona ett par saker beträffande bl.a. ersättningsfrågorna. Vid t.ex. de landstingskommunala sjukhusen har anställda med fortlöpande regelbunden tjänstgöring omfattande minst halvtid rätt till sjuklön under högst 365 dagar vid vissa yrkesskador, bl.a. gulsot, med belopp motsvarande hela lönen. För tid därefter gäller särskilda bestämmelser. Tillfälligt anställda får ersättning enligt de allmänna bestämmelser som finns i lagen om yrkesskadeförsäkring. Jag har sagt att riskerna för hepatitsmitta utgör ett allvarligt problem bl.a. vid våra sjukhus, och detta förhållande har också uppmärksammats av socialstyrelsen, som under de senaste åren utfärdat anvisningar dels om åtgärder mot spridning av gulsot, dels om åtgärder för att förebygga hepatitinfektioner i samband med dialys på sjukhusen. Dessutom har socialstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda vissa frågor för att få fram bättre metoder och för att spåra smittkällorna. Sjukhusen har således i olika sammanhang i hög grad uppmärksammat riskerna beträffande gulsotsmitta och de har också fått olika råd och anvisningar om förebyggande åtgärder. Jag vill tillägga att jag är förvissad om att man ute på sjukhusen gör allt vad som är möjligt för att eliminera dessa risker. Herr talman! Det var den kommentar jag ville göra med anledning av herr Turessons synpunkter på detta spörsmål.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat om jag anser att inträffade svårartade olycksfall i arbetet motiverar en anmodan till pågående utredning för översyn av arbetarskyddslagen att bryta ut frågan om en starkare ställning för skyddsombuden, bl.a. att ge dessa vetorätt i frågor om säkerhetsåtgärder, samt framlägga förslag härom möjliggörande en skyndsam behandling och beslut. Arbetsmiljöutredningen, som tillsattes under fjolåret, har till uppgift att göra en genomgripande översyn av arbetarskyddslagstiftningen. I direktiven för utredningen framhjllis bl.a. att ett bemästrande av arbetsplatsens skyddsoch hälsofrågor förutsätter en väl utbyggd lokal skyddsverksamhet, som måste svara för en ansenlig del av den fortlöpande bevakningen av den skyddstekniska och arbetshygieniska situationen. Vidare erinras om att de anställdas möjligheter att öva inflytande på utformningen av arbetsmiljön bör ägnas stor uppmärksamhet. I anslutning till dessa uttalanden understryks i direktiven att skyddsombudens ställning bör särskilt beaktas och att deras handlingsmöjligheter bör förstärkas. Av vad jag nu sagt framgår att frågan om skyddsombudens ställning ingår som en väsentlig del i utredningens arbete. Att förstärka det lokala arbetarskyddet framstår som ett viktigt led i strävandena för en tryggare arbetsmiljö. Jag är förvissad om att utredningen kommer att begagna den möjlighet den har att lägga fram delförslag om detta skulle visa sig lämpligt för att snabbt nå fram till praktiska lösningar i olika skyddsfrågor.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Frågan är ju föranledd av de många svårartade olycksfall som har inträffat på arbetsplatserna. Jag tänker då främst på den olycka som hände vid Domnarvets järnverk den 26 januari i år, när två kvinnor fick 7 ton plåt över sig och blev mycket svårt skadade. Sedan 1963 har skyddsombuden påtalat att det fanns risker på den här arbetsplatsen, men ännu 1971 var det inte tillfredsställande ordnat. Frågan har fastnat i kommittéer och utredningar där skyddsombuden haft inget eller litet inflytande. Riskmomentet på den här arbetsplatsen hade kunnat undanröjas för länge sedan, men först nu när olyckan är ett faktum vidtar man åtgärder och inför ett nytt system för lagring av plåt. Skyddsombuden och de fackliga företrädarna har i många år fått åse hur lönsamhetsaspekter, effektivitetskrav och besparingskampanjer gått före säkerhetsåtgärder. Arbetsköparen gör ju riskbedömningen och handlar därefter. Skyddsombuden kan påpeka ett riskmoment, men arbetsköparen bedömer om det behöver åtgärdas eller inte, bl.a. i makt av paragraf 32. Den här olyckan föranledde Dala-Demokraten att på ledarplats den 28 januari poängtera att de fackliga företrädarna kräver en starkare ställning åt skyddsombuden. I ledaren framhölls vidare att om huvudskyddsombudet haft andra befogenheter så hade i varje fall inte den här olyckan inträffat. Metalls avdelning 63 i Borlänge, som behandlade detta olycksfall på ett möte, uttalade sig för att skyddsombuden skall få en starkare ställning och vetorätt i arbetarskyddsfrågor. Det här olycksfallet har upprört arbetsplatsens folk. De har känt igen sina egna förhållanden såsom liknande dem som förekom på den plats där olyckan inträffade. Socialministerns svar på min fråga ger inget direkt hopp om en snabb lösning. Statsrådet är inte villig att själv ta initiativ i frågan om skyddsombudens ställning och ta ut den ur utredningen för särskild behandling. Det tycker jag är beklagligt, då frågan har stor vikt för arbetsplatsens folk.

Herr talman! Jag vill fästa herr Hagbergs uppmärksamhet på att hela frågan om arbetarskyddslagen nu är föremål för en genomgripande översyn.

Det är helt naturligt och följdriktigt att skyddsombudens ställning då särskilt beaktas och att deras handlingsmöjligheter förstärks. Jag är personligen — jag vill gärna ha sagt det, herr talman — övertygad om att ökade insatser i arbetarskyddet, vilka är ytterst angelägna, måste gå mycket djupt, och de måste i hög grad just gälla de lokala arbetsplatserna. Där kommer vi att ställas inför väsentliga uppgifter, då det gäller att åstadkomma en så effektiv organisation som möjligt. Herr Hagberg kan vara förvissad om att dessa frågor verkligen är föremål för en seriös behandling och att utredningen är uppfylld av ambitionen att så snabbt som möjligt söka åstadkomma ett resultat på detta område. Låt mig tillägga att i utredningen sitter framträdande representanter också för den fackliga rörelsen vilka självklart där har möjlighet att i hög grad påverka utvecklingen och utformningen.
Herr talman! Det förekommer ju dagligen mycket otrevliga tillbud som det är svårt att undanröja. På grund av § 32 som arbetsköparen har är det av stor vikt i dag att vetorätten för skyddsombuden kommer upp, så att man kan få en jämvikt i denna fråga. Skyddsombuden ställs i dag på undantag, och vi har erfarenhet av utredningar. Tyvärr fick jag inte något konkret svar på frågan om socialministern är beredd att ställa sig bakom ett krav på vetorätt som skulle bli ett starkt stöd för skyddsombuden. Den skulle också ge säkerhet på arbetsplatsen och innebära en mycket stor framgång.
Herr talman! Jag vill bara på nytt understryka vad jag tidigare sagt, att de anställdas möjligheter att öva inflytande på utformningen av arbetsmiljön är en av de centrala frågorna för arbetsmiljöutredningen. Herr Hagberg kan vara förvissad om att denna fråga har hög prioritet. Det är beklagligt när det inträffar olycksfall ute i industrin. Alla de insatser som vi i dag gör på olika områden är till för att så långt möjligt eliminera dessa risker. Jag är förvissad om att när vi kommer fram till en ny lagstiftning, har vi fått ytterligare ett viktigt instrument i våra händer.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om och när förslag kan emotses syftande till en utvidgning av förmånerna för handikappad att erhålla anskaffningsoch driftbidrag för invalidfordon till att gälla även i andra fall än vid förvärvsarbete samt även efter uppnådda 67 år. Denna bidragsfråga liksom andra förslag om handikappades färdmöjligheter har tagits upp i handikapputredningens senaste betänkande Bättre socialtjänst för handikappade. Betänkandet remissbehandlas för närvarande och kommer därefter att prövas i vanlig ordning.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

Finansministern, som besvarade interpellationen, hänvisade till den handikapputredning som nu enligt vad socialministern upplyste har kommit med ett betänkande. Finansministern upplyste då att det i utredningens direktiv ingick att se över de gällande bestämmelserna om bidrag till anskaffande och drift av invalidfordon och också pröva om skatterestitutionen borde läggas om till ett stöd i form av direkta bidrag. När jag nu återkom i denna fråga och bad socialministern upplysa om när vi kan vänta förslag till en sådan utvidgning av de gällande förmånerna var skälet naturligtvis att det fortfarande är så många handikappade som drabbas av denna uppenbara orättvisa. 1969 aktualiserades min interpellation av ett fall i min hemstad. Sedan dess har pensionerade handikappade i samma situation på andra håll i landet tagit kontakt med mig och berättat hur de upplever detta, att de så länge de kan arbeta får skattebefrielse, bidrag till bensin och annan hjälp för att hålla sig med sitt invalidfordon. Men när de så blir pensionerade och följaktligen i de flesta fallen får sin materiella standard avsevärt sänkt, får de inte längre denna hjälp. Det är självklart att ett fordon är oumbärligt för en handikappad som arbetar eller studerar, men det kan inte vara någons mening att en handikappad som pensioneras därmed skall klippa av alla förbindelser med livet utanför hemmet. Han behöver ta sig till servicecentra, till behandling hos läkare och sjukgymnaster osv. Att dessa behov är speciellt markerade i glesbygderna behöver väl inte sägas. Åtskilligt i de handikappades situation behöver åtgärdas, och jag hoppas att det kommer att ske som ett resultat av det arbete som handikapputredningen hittills har utfört. Men jag kan inte underlåta att sluta med den reflexionen att när det gäller så påtagliga orättvisar som denna borde det varit möjligt att rycka loss denna del och göra de lagändringar som hade behövts. Det skulle inte på något sätt ha försvårat eller försämrat slutresultatet av handikapputredningens arbete.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag — med anledning av 1970 års riksdags skrivelse nr 97 med därvid fogat utskottsutlåtande — avser att låta undersöka möjligheterna att utvidga lagstiftningen om djurplågeri att omfatta även vårdslösa handlingar. Herr Sjöholm har frågat mig när förslag från regeringen kan väntas med Jag har funnit det lämpligt att besvara frågorna i ett sammanhang. Enligt gällande lag kan ansvar för djurplågeri ådömas endast om gärningen har begåtts uppsåtligen. I utlåtande med anledning av motioner till förra årets riksdag uttalade tredje lagutskottet, att det förelåg skäl att undersöka möjligheterna att utvidga lagstiftningen om djurplågeri till att avse även vårdslösa handlingar. Utskottets hemställan att riksdagen skulle som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet hade anfört bifölls av riksdagen. Jag delar uppfattningen att det finns anledning att se över den nuvarande straffbestämmelsen om djurplågeri. En sådan översyn avses komma till stånd så snart det är möjligt med hänsyn till arbetsläget inom justitiedepartementet.

Herr talman! Jag tackar för svaret som från min synpunkt sett inte är särskilt upplysande — det är väl närmast svar på herr Werners fråga. Min fråga gällde när ett förslag från regeringen kan väntas. Att jag ställt den frågan nu, trots att det inte är så länge sedan riksdagen fattade beslut om skrivelsen — det är ungefär ett år sedan — beror på att det är en relativt enkel lagstiftningsåtgärd som behövs. Man skulle alltså utvidga straffbarheten till att avse inte bara uppsåtligt djurplågeri utan även djurplågeri som beror på oaktsamhet eller vårdslöshet. Det skulle vara värdefullt att få ett mer preciserat svar. Om justitieministern inte kan prestera ett sådant vill jag vädja till honom att snarast plocka fram riksdagsskrivelsen; det är mycket angeläget att utan dröjsmål bespara djuren sådant lidande som de i många fall utsätts för.

Herr talman! Det var gott och väl att vi fick veta att justitieministern avser att så snart som möjligt överse paragrafen. Jag tror att många tusen djurskyddsvänner väntar på en förändring. Men det hade, som sagt, varit ännu bättre om vi också hade fått något besked om när den saken planeras in. Dröjer det så besannas verkligen bokstavligen det ordstäv som inte alltid med rätta citeras här i kammaren: ”Medan gräset gror dör kon” — och med henne många andra kreatur. Vi trodde att lagen skulle få en helt annan genomslagskraft när den ändrades 1965, men så har inte skett. De som följer rättstillämpningen säger att den fortfarande ger samma blygsamma utdelning. Jag kan här referera till landsfiskalen Uno Berggren i Svenska djurskyddsförbundet, som mycket noga följer dessa frågor. Man väcker inte åtal en gång, eftersom man vet att det är hopplöst att bevisa huruvida uppsåt föreligger. För den skull förekommer mycken brottslighet under skydd av lag och rätt. Jag behöver inte citera tidningar i det här sammanhanget. Härförleden fick jag ett polisprotokoll där det talas om slakteriarbetare som med hårda tag föste in sjuka djur till nödslakt. Polisprotokollet slutar med följande ord: ”Även om det kan synas som om djuren i fråga — i första hand genom upprepade kraftiga sparkar — utsatts för överdrivet hårdför behandling, torde icke kunna visas, att detta skett med uppsåt att utsätta djuren för lidande.” Jag tycker som herr Sjöholm att det är enkelt nog att åstadkomma en förändring av djurplågeriparagrafen. I den gamla strafflagens 14 kap. 9 § fanns en passus om vållande av annans död där orden ”oförsiktighet, försummelse och vårdslöshet” återfanns. Finge man in ett sådant begrepp som vårdslöshet i 16 kap. 13 § brottsbalken, skulle man verkligen kunna göra lag gällande på ett helt annat sätt. Jag uttrycker den förhoppningen att justitieministern handlar snabbt i denna relativt enkla fråga.
Herr talman! Om det vore så enkelt, som herrar Sjöholm och Werner i Malmö säger, att man bara skulle behöva tillfoga ordet ”vårdslöshet” i lagtexten, då hade vi inte behövt dröja särskilt länge i departementet med att komma med ett förslag; det är jag den förste att hålla med om. Men om man tittar på vad som sades i utskottsutlåtandet när frågan var uppe i riksdagen och på de yttranden som då kom in, ser man ganska tydligt att det i själva verket inte är så enkelt som att bara ändra på lagtexten. Det sammanhänger naturligtvis med att vi i strafflagsbestämmelser måste operera med juridiska yttryck som till sin innebörd inte är alldeles precisa och vid varje tillfälle enkla att tillämpa. Av det skälet har vi i departementet sagt oss att vi inte bara kan effektuera riksdagens önskemål genom en enkel lagändring, utan vi måste titta närmare på saken för att väga för och emot hur man på lämpligt sätt skall kunna åstadkomma en förbättring — det tycker också jag att man bör göra. Det är detta som är anledningen till att jag inte här i dag kan ange någon precis tidpunkt när vi kan vara klara. Men jag vill försäkra att vi ingalunda har lagt detta ärende i en låda, utan vi har det framme i vår lista på ärenden som skall behandlas i departementet.
Herr talman! Jag är helt införstådd med att det ingalunda är en lätt uppgift att stifta lagar, tvärtom, och jag instämmer med justitieministern i att det naturligtvis tarvar eftertanke. Det gläder mig dock att ärendet inte ligger i en låda utan finns framme på skrivbordet. Därför kan jag kanske ha anledning att med förtröstan se på framtiden och tro att frågan kommer att behandlas inom rimlig tid.
Herr talman! Jag hyser samma förhoppning som herr Sjöholm. Men nu har man ju inte gjort någonting på ett helt år, och skall det dessutom vara en rätt omständlig procedur kan vi befara att det går något år till. Vi vore nog — på mångas vägnar — angelägna om att få frågan inte bara liggande på bordet utan också upptagen till behandling.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig om jag anser att särskilda åtgärder behöver vidtas för att stimulera tillkomsten av ytterligare yrkesinriktade kurser vid universiteten och i så fall vilka åtgärder. Antalet studerande i dessa kurser har ökat från ca 1 000 i 14 kurser läsåret 1969/70 till ca 1 800 i 31 kurser detta läsår. Universitetskanslersämbetet har under hösten 1970 tillsatt en expertgrupp för att medverka i arbetet med yrkesinriktade studiekurser samt med kombinationer av gymnasieskoloch universitetsutbildning, s.k. kombinationsutbildning, som är en annan form av yrkesinriktad eftergymnasial utbildning tillkommen efter initiativ av 1968 års utbildningsutredning, U 68. Gruppens uppgift är att se över den nuvarande verksamheten, att råda ämbetet i dimensioneringsoch lokaliseringsfrågor samt att utarbeta förslag till nya kurser. Jag vill vidare erinra om att en viktig utgångspunkt för arbetet inom 1968 års utbildningsutredning är att all eftergymnasial utbildning skall vara inriktad mot framtida yrkesverksamhet. Frågan om tillkomsten av nya yrkesinriktade studiekurser bevakas sålunda i skilda sammanhang. Jag finner inte för närvarande någon anledning till nya särskilda åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Jag tror att man måste vidtaga extraordinära åtgärder på detta område om man skall komma i närheten av det mål som satts upp när det gäller antalet platser i denna typ av kurser. Såvitt jag kan förstå är måluppfyllelsen under detta läsår påfallande låg, vilket måste beklagas med hänsyn till arbetsmarknadssituationen för vissa av dessa akademikergrupper. Statsrådet ansåg inte att några speciella åtgärder behövde sättas in från regeringens sida nu. Jag tror att också i framtiden måluppfyllelsen på detta område kommer att vara låg, om vi inte vidtar speciella åtgärder. Jag vill nämna några tänkbara sådana åtgärder. Dessa yrkesinriktade studiekurser har, i motsats till annan undervisning vid de fria fakulteterna, inte någon egentlig institutionsanknytning. Det finns inte någon prefekt eller studierektor med speciellt ansvar för dessa kurser. Kurserna har inte heller något eget materialanslag. De saknar tillgång till särskild skrivoch registreringspersonal. Allt detta torde utgöra ett handikapp när det gäller att få till stånd kurser av denna typ. Jag tror därför att man utanför fakulteternas driftkostnadsanslag borde ha ett speciellt driftkostnadsanslag för DYRK-kurserna för att säkerställa tillgång för dem till den biträdespersonal och det material som behövs för att genomföra kurserna. Genom att dessa kurser skall vara mera direkt yrkesförberedande än undervisningen i övrigt vid de fria fakulteterna kräver de också, relativt sett, mer av exempelvis övningsmoment och studiebesök. Därmed har de också ett relativt sett större behov av pengar för t.ex. material och biträdeshjälp än undervisningen i Övrigt. Jag hoppas att statsrådet till kommande läsår vill fundera över denna möjlighet att införa ett speciellt driftkostnadsanslag till DYRK-kurserna.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att vi avsiktligt inte har bundit det sätt på vilket dessa kurser bör organiseras. Detta har många skäl. Kurserna är för närvarande av mycket olika omfattning, inriktning och därmed organisation.

Vi hoppas att man på universitetssidan, på basis av dessa erfarenheter, funderar igenom vilken organisation som i en mer permanent ordning bör gälla för dessa kurser. Men om jag förstod rätt tog herr Molin i sin kommentar särskilt fasta på att regering och riksdag skulle i varje fall överväga att, av de skäl som anfördes, inrätta ett driftkostnadsanslag för dessa kurser.

Och det är, herr Molin, ett principiellt underkännande av universitetets och dess institutioners möjligheter att göra den avvägningen, om man skulle gå på den linje som herr Molin här förordar. Jag blir ofta uppvaktad av enskilda forskare och andra, sedan vi genomförde detta, som klagar över att han eller hon inte fått vad han eller hon enligt egen uppfattning borde få, och de kräver att regering och riksdag skall göra speciella insatser. Jag svarar alltid att det är att underkänna universitetets förmåga. Och herr Molin har väl inte uppfattningen att man skall göra det, hoppas jag.

Herr talman! Det är som statsrådet Moberg säger, att denna typ av utbildning vid de fria fakulteterna befinner sig i ett uppbyggnadsstadium, och det är naturligtvis därför svårt att definitivt uttala sig om vilken organisationsform som skall tillämpas för kurserna.

Man kan enligt min mening inte utan vidare överlämna åt universiteten att själva bestämma detta, ty det är ju i detta fall påtagligt att möjligheterna att nå framgång blir beroende just av att man får exempelvis driftkostnadsanslag i större utsträckning per student än vad som gäller vid undervisningen i övrigt. Vad jag alltså ville understryka var att dessa kurser, för att man skall nå det syfte som man har tänkt sig, kräver mera av anslag av denna typ — för biträdespersonal, för driftkostnader — än undervisningen i övrigt. Just från den utgångspunkten tror jag att det hade varit värdefullt om man haft ett speciellt anslag destinerat för dessa DYRK-kurser.
Herr talman! Jag tror att herr Molin på denna punkt inte är representativ vare sig för sitt universitet eller för den centrala universitetsmyndigheten.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att ge organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i Norrland i uppdrag att utarbeta förslag till sammanhållen teknisk utbildning, som odelad förlägges till Luleå. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t tillkallade jag i maj 1970 en organisationskommitté med uppgift att under universitetskanslersämbetet planera den uppbyggnad av högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland som föreslagits i propositionen 1970:88 och som riksdagen godkänt. Några tilläggsdirektiv åt kommittén finner jag ingen anledning att meddela.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min fråga, men jag utgår från att statsrådet inte har räknat med att jag är nöjd med svaret. Några tilläggsdirektiv är statsrådet inte beredd att ge den kommitté som sysslar med frågan om den högre tekniska utbildningen i Norrland. Anledningen till att jag ställde frågan är att det har uppstått oklarhet om vad vi har att vänta oss i detta fall. Organisationskommittén har tydligen för avsikt att dela upp undervisningen på ett sätt som inte kan vara lyckligt för skolans utveckling. Det har många gånger framhållits att en satsning av det slag som det här gäller skulle vara av utomordentlig betydelse även för den industriella utvecklingen i den nordligaste regionen, och det är helt säkert riktigt att den industriella miljön då skulle förbättras. Vi vet ju att en skola av denna typ i sig själv innebär en injektion för en bygd. Typfallet har vi i Umeå. Det har med rätta sagts många gånger att satsningen där har betytt oerhört mycket för utvecklingen i Västerbottens län, och i Norrbotten ser man nu med oro på de tankegångar som kommer till uttryck i organisationskommitténs skrivning. Skolan i Luleå bör få samma resurser och status som övriga tekniska högskolor i landet. Befolkningsunderlaget är avsevärt i fyrkanten Piteå Älvsbyn-Boden-Luleå, och det finns goda utvecklingsmöjligheter där. Jag kan inte heller finna att tankegångar av det slag som organisationskommittén ger uttryck åt står i samklang med riksdagens beslut i fjol höst.

Herr talman! Låt mig först erinra herr Öhvall om att när regeringen lade fram förslaget om högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland gick man väsentligt längre än vad den ursprungliga kommittén tänkt sig. Regeringen föreslog då att Luleå skulle få en fristående, självständig enhet för utbildning och forskning och att man i Skellefteå skulle bygga ut en utbildningsorganisation. Riksdagen följde också detta regeringens förslag. Den kommitté som nu är verksam arbetar på de villkor som regering och riksdag angivit, och det är det som står i mina direktiv till kommittén. I december i fjol lade kommittén fram ett första förslag om hur utbildningen och forskningen i Luleå skall organiseras på en del av området, och kanslersämbetet har helt nyligen till regeringen inkommit med sitt förslag, baserat på organisationskommitténs material. Det bereds för närvarande i departementet. Jag räknar med att ganska snart kunna framlägga en proposition i frågan för riksdagen. Av det förslag som kanslersämbetet nu har framlagt framgår det att både kommittén och kanslersämbetet tänker sig att maskinteknisk utbildning och forskning i Luleå skall få två huvudinriktningar: dels mot maskinkonstruktion, dels mot materieloch bearbetningsteknik. Denna utbildning och forskningsorganisation är enligt förslagen tänkt att helt förläggas till Luleå. Att på basis av detta — som herr Öhvall gör — hävda att man måste erinra kommittén om att den skall följa det ursprungliga beslutet är mig helt främmande. Såväl kommittén som kanslersämbetet har till punkt och pricka följt de direktiv de haft att rätta sig efter. Att det av en del av pressen i Norrbotten — jag har följt det mycket noga — har spekulerats i att regeringen med Krister Wickman och Sven Moberg i spetsen skulle svika Norrbotten är helt ogrundat, och jag har vid upprepade tillfällen påpekat detta. Men det förefaller som om herr Öhvall tagit alltför starka intryck av den typen av pressdebatt i denna fråga. Låt oss vänta och se, herr Öhvall! Jag tillhör dem som kommer att slå vakt om vad regering och riksdag förra året bestämde i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar för de allra sista orden i statsrådet Mobergs inlägg. Det är otvetydigt att vi har en bättre tingens ordning att se fram emot än vad som kommit till uttryck genom organisationskommitténs skrivning. Det är emellertid inte så att det bara är pressen som har oroats av denna skrivning. Statsrådet måste väl också ha tagit del av yttrandena från länets remissinstanser i denna fråga; även Norrbottens läns landsting och länsstyrelsen i Norrbotten har uttryckt oro inför denna skrivning i organisationskommitténs förslag.
Herr talman! Låt oss återkomma till en realdiskussion i frågan när propositionen ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om regeringen är beredd söka finna sådana former för finansieringen av ett svenskt deltagande i CERN II-projektet att övrig svensk teknisk och naturvetenskaplig forskning inte drabbas härav. Herr Burenstam Linder har frågat mig om åtagandena i samband med svenskt deltagande i CERN:s storaccelerator inpassats i någon långsiktig planering av forskningsanslagen och hur dessa planer har beretts. Jag behandlar dessa frågor i ett sammanhang. Innebörden av ställningstagandet är den att merkostnaderna för CERN:s storacceleratorprojekt kommer att i allt väsentligt bäras av atomforskningsrådets anslag. Rådet har vid sitt ställningstagande självfallet utgått från en bedömning av kärnforskningens utvecklingstendenser på sikt. Frågan om Sveriges deltagande i CERN:s storacceleratorprojekt kommer att underställas riksdagen i vederbörlig ordning. I samband därmed kommer jag att närmare redovisa såväl handläggningen av ärendet som formerna för finansieringen av projektet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Kanske finner jag det märkligt att statsrådet Moberg inte i dag kan svara i riksdagen, när han häromdagen i Dagens Nyheter kunde ge ett ganska utförligt svar på frågor av ungefär den innebörd som herr Burenstam Linder och jag framställt. Fakta i målet är att inte mindre än 142 forskare har protesterat mot att Sveriges deltagande i CERN-projektet skulle bekostas av de redan krympta anslagen för den naturvetenskapliga och tekniska forskningen. Remissinstanserna var också eniga om att övrig grundforskning inte fick påverkas av ett sådant deltagande. Beslutet i rådet fattades med en så knapp majoritet som sex röster mot tre och två nedlagda. I sin kommuniké skriver atomforskningsrådet: ”Den allvarligaste konsekvensen av detta beslut är att den planerade ombyggnaden av synkrocyklotronen vid Gustaf Werners institut, som kostnadsberäknats till ca 3,4 miljoner kronor, nu icke kan som avsetts ske med medel från AFR. För övrig av AFR stödd forskning uppkommer också vissa inskränkningar.” Och så konstaterar man att genom den pågående inflationen kommer en viss minskning i realvärdet att inträda när det gäller stödet till atomforskningsrådet. Indirekt kan man säga att statsrådet Moberg har tvingat på atomforskningsrådet en långtidsplanering som rådet självt inte har initierat. I artikeln i Dagens Nyheter skriver statsrådet Moberg: ”Jag valde att vid frågans vidare behandling ställa Atomforskningsrådet inför frågan om rådet kunde klara merkostnaderna för ett svenskt deltagande i det nya projektet inom ramen för rådets anslag vid en normal anslagsökning under 70-talet.” Vad menas med normal anslagsökning? Rådet självt tolkar det som 10 procent, men är det rimligt att ställa en sådan fråga till rådet och att därmed också markera att det skulle finnas ett slags långtidsplanering, som i annat sammanhang inte har redovisats? Det är så mycket märkligare som fysikutredningen ungefär samtidigt har lagt fram ett förslag om att ett nytt forskningsråd skulle tillskapas, i vilket man skulle integrera det naturvetenskapliga forskningsrådet och atomforskningsrådet. Utredningen gav vidare förslag till prioritering inom en sektor som just berörs av detta beslut om CERN. Tydligt är att rådet har ansett sig vara i en tvångssituation. Underhandsbesked från regeringen innebar att ledamöterna visste att rådet borde sanktionera ett svenskt deltagande i CERN-projektet på de villkor som regeringen angav. Rådet tvingades att besluta om något som regeringen rätteligen borde ha tagit ansvar för, och då borde också ett svenskt engagemang ha kunnat finansieras utan att grunden för den inhemska forskningsplaneringen rycktes undan. Anser verkligen statsrådet att den långtidsplanering han direkt eller indirekt initierat bedrivits i lämpliga och riktiga former?

Också jag vill tacka statsrådet för det svar som vi har fått, även om jag samtidigt finner anledning instämma med herr Wikström i att det är anmärkningsvärt att statsrådet hellre svarar i Dagens Nyheter än i riksdagen när han nu har fått dessa två frågor. I det läge vi befinner oss är det viktigt med en omfattande satsning på forskningen för att finna rätt framtid. Av samma skäl är det viktigt att det finns planmässighet i satsningen. Min uppfattning är att vi i det här landet tyvärr inte bedriver en forskningspolitik som fyller dessa krav, att vi inte nalkas framtiden på rätt sätt. Ett exempel på detta finner man i handläggningen av frågan om ett svenskt deltagande i storacceleratorprojektet. Projektet har förvisso diskuterats i många olika instanser men det har inte infogats i ett systematiskt tänkande inom en forskningspolitik. Detta är en allvarlig svaghet när det gäller ett projekt som kommer att få återverkningar på forskningsförhållandena i Sverige ända in på 1990-talet. Förklaringen till detta är antagligen att forskningsberedningen inte har de resurser och av regeringen inte fått den roll som den borde ha för att klara sin samordnande uppgift. När det sedan gäller de ekonomiska avvägandena visar, såvitt jag förstår, regeringens handläggning hittills brister. De olika instanser som tillfrågats har i princip sagt ja med förbehåll. Förbehållet har varit att detta projekt inte skulle inkräkta på övriga projekt. Men som nu regeringen tycks vilja förfara kommer projektet oundvikligen att allvarligt inskränka andra aktiviteter. Atomforskningsrådet tvingas att för detta ändamål använda hela sin anslagsökning under en lång period trots att dessa anslagsökningar egentligen behövs för att bibehålla realvärdet i de satsningar som redan skett och som skulle fortsätta att ske. Utöver vad atomforskningsrådet har redovisat kommer i en lång framtid driftsbidragen för detta projekt att utgöra en mycket stor del av de anslag som atomforskningsrådet kommer att ha till sitt förfogande. Jag anser, herr statsråd, att det inte heller i övrigt har skett en tillfredsställande redovisning av de olika ekonomiska konsekvenser detta projekt har på sikt. Jag vill att vi skall delta i storacceleratorprojektet, men jag menar att regeringens handläggning av frågan från en planmässig forskningspolitisk synpunkt inte har varit tillfredsställande och att man inte har uppfyllt de olika krav som har ställts på att detta projekt skall infogas i svensk forskningspolitik utan att inkräkta på andra för vår egen situation nödvändiga satsningar.

Herr talman! Låt mig först till de båda frågeställarna få säga, att den omtalade artikeln i en Stockholmstidning, som ni härmed gör god propaganda för, skrev jag innan ni ställde era frågor. Att tidningsledningen fann anledning att dröja i fjorton dagar med att föra in den artikeln, kan inte jag lastas för. Skälet till att jag skrev artikeln var att samma tidning hade haft ett antal — inte mindre än tre — ganska uppseendeväckande artiklar med ganska felaktig information om vad som förevarit. Detta, herr Wikström, var en av anledningarna till att jag fick en protestskrivelse med 142 namnunderskrifter på. Det visade sig, när man överlämnade den skrivelsen, att en del av dem som lämnade den inte visste vilka förutsättningar som gällde. Sedan kan jag tala om för herr Wikström, att det i all tysthet utan pressens uppmärksamhet därefter har kommit åtskilliga protester mot protestskrivelsen. Jag tror att antalet namn är ungefär detsamma. När det gäller sakfrågan konstaterar både herr Wikström och framför allt herr Burenstam Linder att den avvägning som regeringen har gjort skulle ha stridit i någon form mot den ståndpunkt som framkom vid remissbehandlingen. Jag bestrider det ty huvudpoängen i remissyttrandena var, att vi bör vara med om detta projekt — precis som herr Burenstam Linder nu säger — men att ett deltagande inte finge inkräkta på verksamheten på andra områden. Då var det naturligt för regeringen att ställa frågan till atomforskningsrådet: Anser ni att ni med de medel rådet har och kommer att få kan prioritera in detta projekt? Nu påstår herr Wikström, att det var orimligt att ställa rådet inför denna fråga. Rådet självt anser inte att det var orimligt, herr Wikström. Det är ju så vi ständigt har gjort och gör, att vi när det gäller konkreta forskningsprojekt inom ett område låter de berörda forskarna i forskningsråden själva göra prioriteringen och avvägningen. Även herr Wikström och herr Burenstam Linder bör, när de tar ställning till detta, utgå ifrån att det inte finns hur mycket pengar som helst till olika i och för sig angelägna projekt. En prioritering måste ske. Vi valde den metod som både vi och atomforskningsrådet ansåg vara den enda riktiga, nämligen att låta atomforskningsrådet göra prioriteringen. Vi är, herr Burenstam Linder, i ganska gott sällskap. Den engelska regeringen har gjort likadant. Även den holländska regeringen har i denna fråga uppträtt på samma sätt som den svenska regeringen. Låt mig, herr talman, till sist bara konstatera att vi, som jag säger i mitt svar, skall diskutera denna fråga mer ingående när papperen ligger på bordet. De kommer, hoppas jag, ganska snart till riksdagen.

Herr talman! Jag kritiserade inte att statsrådet Moberg skrev i Dagens Nyheter. Tidningen fullföljer bara en god liberal tradition när den släpper fram skilda ståndpunkter i en fråga som denna. Vad jag kritiserade var att riksdagen skulle få mindre information om denna fråga än vad läsarna av en Stockholmstidning får. Nu har det ju ändå blivit något av ett tankeutbyte. Enligt statsrådet Moberg var det så enkelt som att alla dessa 142 forskare var vilseledda. Jag är inte övertygad om att de känner igen den karakteristiken. Och det är definitivt inte riktigt att atomforskningsrådet självt accepterat att göra denna prioritering. Det är inte så lätt att gå emot det ansvariga statsrådet. Visserligen säger forskningsrådet uttryckligen i sin promemoria att man inte kan invända något emot denna princip men att ”svårigheten i det aktuella fallet är beloppets storlek som ligger på gränsen till vad ett forskningsråd kan svälja”. Det om något är väl en protest i den hovsamma form som ett statsrådet underställt forskningsråd kan ge uttryck för. Jag tror dock att det finns ett annat sätt att gå till väga, nämligen att låta forskarna och forskningsrådet göra sina bedömningar på kort och på lång sikt och att sedan låta de politiskt ansvariga organen besluta om långsiktsplaneringen efter en offentlig redovisning av allt material och en öppen debatt. Inga improvisationer, inga beslut i tvångssituationer! Jag tycker att statsrådet Moberg har statuerat ett ganska gott exempel på en långtidsplanering när den är som sämst.

Herr talman! Det är uppenbart att vi inte kan ge hur mycket pengar som helst till forskning, men det är också uppenbart att forskningens villkor i Sverige inte är tillfredsställande bl.a. på grund av den forskarutbildningsreform som har genomförts utan att fullföljas. Först lyssnar regeringen till ett antal remissinstanser som anser att vi bör vara med på projektet under ett förbehåll, nämligen att ett deltagande inte innebär ett ytterligare inkräktande på vissa svenska projekt här hemma. Därefter ställer regeringen en fråga till atomforskningsrådet med innebörden: Vill ni gå med på detta även om det inkräktar på svenska projekt? Då ställdes, som herr Wikström påpekade, atomforskningsrådet inför något av en tvångssituation. Jag finner inte detta vara en rimlig uppläggning av det mycket betydelsefulla allmänna problem som frågan om hur man genom forskningspolitiken skall finna rätt framtid utgör. Jag anser att statsrådet för närvarande underskattar de inskränkningar som CERN-projektet med den uppläggning som regeringen tycks vara i färd med att välja kommer att innebära för andra projekt. Som jag sade i mitt första anförande kommer avsevärda driftsbidrag att behövas sedan själva investeringen är gjord. Dessa driftsbidrag blir enligt sakkunskapen väl så stora som de investeringsanslag regeringen nu räknar på. För det andra: För att det över huvud taget skall vara någon idé att deltaga i projekt i internationell regi fordras att man inom Sverige avsätter extra resurser för i detta fall högenergifysik, så att vi kan utnyttja de resultat som kommer fram. För att peka på ytterligare en sak i denna utmärkta men i viss bemärkelse famösa artikel i Dagens Nyheter vill jag nämna att statsrådet där sade att vår andel under en 8-årsperiod skulle uppgå till 52 miljoner kronor av en total investering på 1,4 miljarder. Om man räknar detta i procent innebär det 3,7 procent, men i själva verket skall den svenska delen vara 4,6 procent. Det kanske finns någon förklaring till dessa uppgifter, men statsrådets artikel är utomordentligt oklar på denna punkt. Statsrådet har inte funnit anledning att i dag försöka hjälpa riksdagen med ytterligare information. Men detta är en punkt där det fortfarande råder oklarhet, och statsrådet kanske vill förklara hur denna beräkning är gjord.

Herr talman! Som jag sade tidigare kommer vi att få anledning att diskutera sakfrågan längre fram. Men eftersom herr Burenstam Linder tog upp en detalj i det hela vill jag erinra om att den kostnad det här gäller är merkostnaden. Det är förklaringen till att man får ett annat procenttal härför än för Sveriges totala andel, men det kan vi återkomma till när alla papper ligger på bordet. Jag vill däremot säga några ord om herr Burenstam Linders i mitt tycke intressanta principiella syn på hur prioriteringen skall göras. Om jag förstår herr Burenstam Linder rätt, skulle ett uppsättande av en ram för forskarna, inom vilken de får välja och vraka bland sina önskemål, på något sätt innebära att de får arbeta under andra villkor än vad vi politiker har när vi gör våra prioriteringar i olika sammanhang. Eljest kan jag inte förstå det sätt varpå herr Burenstam Linder resonerade och hans underkännande av den typ av prioritering, som regeringen nyligen har bett atomforskningsrådet att göra. Jag upprepar att atomforskningsrådet är helt införstått med detta. Atomforskningsrådets motsvarighet i England och Holland har ställts inför samma fråga, och även de har valt den ståndpunkt som de svenska kollegerna har intagit. I morgon äger mötet nere i Genéve rum. Vi vet inte vad utgången av det blir. Jag kan utöver vad som förut varit känt meddela att bland de länder, som vid jultid ännu inte bestämt sig, nu också Holland och Norge har beslutat inta samma ståndpunkt som Sverige. Kvar av de ursprungliga deltagarstaterna i CERN står Grekland och Danmark. Från dem föreligger ännu inget besked. Mycket talar för att man i morgon kommer att fatta ett positivt beslut.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig, om jag avser att inhämta riksdagens yttrande med anledning av förslagen från utredningen rörande sexualoch samlevnadsfrågor i undervisningsoch upplysningsarbetet . Till denna fråga får ställning tas sedan utredningens förslag lagts fram och remissbehandlats.

Herr talman! Häromdagen fick vi se chockerande tidni gsrubriker, enligt vilka den svenska skolan numera skulle lära ut samlagsteknik. Uppgiften var naturligtvis grovt vilseledande, och sekreteraren i den aktuella utredningen dementerade den omgående. Jag noterade emellertid att en av svenska kyrkans biskopar i en annan tidning skrev följande: ”Det är väl fråga om inte detta utspel” — alltså det delförslag som i dagarna framlagts från USSU —” är så till den grad radikalt att vi måste kräva ett kristet alternativ. Vi får helt enkelt begära en kristen version av denna utredning. Det måste annars bli besvärligt för kristna föräldrar med barn i dagens skola.” Jag såg också uttalanden från invandrare, vilka uttryckte viss förvåning inför detta förslag. USSU:s material berör ett känsligt och svårbedömt område, och jag har med min fråga inte alls avsett att gå in på en sakdiskussion. Jag har bara velat aktualisera spörsmålet om i vilka sammanhang en ansvarig debatt om USSU:s förslag skall kunna föras. Jag tror att det ofta är en svaghet, att man inte samtidigt med ett utredningsmaterial publicerar någon anvisning om i vilket sammanhang det vidare skall bearbetas. När det gäller att fastställa mål och riktlinjer för skolans undervisning i sexualoch samlevnadskunskap kan ställningstagandet göras av riksdagen, av Kungl. Maj:t eller av skolöverstyrelsen ensam. Jag tycker inte att det vore orimligt att riksdagen bereddes tillfälle att uttala sig om ett så viktigt område som detta. Under alla förhållanden måste emellertid ett omfattande remissarbete bedrivas genom departementets eller genom SÖ:s försorg. Skolans sexualundervisning berör ett område, som traditionellt varit ett familjens ansvar, och det är viktigt att föräldrarnas undervisning och skolans inte strider mot varandra. Därför måste en livlig debatt eftersträvas innan nya riktlinjer fastställs. Annars kan vi riskera att synpunkter av det slag, som jag nyss citerade, också i fortsättningen kommer att cirkulera, varvid många kan få en känsla av att inte ha någon möjlighet att göra sin röst hörd. Jag tror alltså att det är viktigt att denna fråga handläggs med takt och varsamhet och i medvetande om att många människors livssyn och trosuppfattning påverkar deras reaktioner och ställningstaganden.

Herr talman! Jag noterade med tillfredställelse att herr Wikström uttalade att en hel del av de presskriverier som förekommit om boken är grovt osakliga. Det är kanske i själva verket så att den biskop som herr Wikström åberopade har läst tidningsartiklar men däremot inte boken. Jag tror nämligen inte att boken skulle kunna föranleda ett sådant uttalande som nu har gjorts. Utredningen har velat dels tillmötesgå en anhållan från en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen att ställa faktamaterial till förfogande för en planerad lärarfortbildning, dels lägga fram vissa överväganden för att möjliggöra en offentlig debatt, innan arbetet med slutbetänkandet ännu är klart. Såvitt jag förstod, överensstämmer det med herr Wikströms uppfattning att det är önskvärt med en bred offentlig diskussion om dessa frågor. Ännu finns alltså inget utredningsförslag, och när ett sådant så småningom föreligger så kommer jag naturligtvis att i vanlig ordning ta ställning till frågan om remissbehandlingen. Jag förutsätter att det blir en bred remissbehandling i en sådan här fråga. Dessutom kommer jag, med hänsyn till de förslag som förs fram, att avgöra på vad sätt den sakliga behandlingen skall gå till. Jag kommer naturligtvis inte att försöka smyga någonting förbi riksdagen, utan jag kommer att följa den praxis regeringen tillämpar när det gäller att för riksdagen presentera frågor som riksdagen har rätt att ta ställning till och bör ta ställning till.
Herr talman! Det är uppenbart att utbildningsministern och jag är överens om värdet av att föra en öppen diskussion och vikten av att det blir ett mycket brett remissförfarande. Man kan möjligen göra den reflexionen att det vore önskvärt att utredningarna litet mera funderade över hur de bör presentera sitt material så att det inte uppstår missförstånd i onödan. På den här punkten rör det sig ju om ett sällsynt känsligt ämne, och det är bra att vi har fått ett klargörande här i dag om att materialet har publicerats för att vi skall få en bred och öppen debatt och att alla synpunkter på det här materialet är välkomna.
Herr talman! Jag tror inte att utredningen kan lastas för de slutsatser som drogs i vissa tidningar och de rubriker som där åstadkoms. Snarare var det väl lösnummerupplagan som spelade en roll än intresset att ge utredningen en absolut objektiv och riktig redovisning.

Herr talman! Herr Bohman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att intensifiera och förbättra informationen om den svenska säkerhetspolitiken och totalförsvarets uppgifter och organisation i syfte att fördjupa allmänhetens intresse och kunskaper för dessa för landets frihet väsentliga frågor. I interpellationen framhåller herr Bohman att informationsverksamheten rörande säkerhetspolitik och totalförsvar är otillfredsställande och att stora delar av allmänheten är okunnig om försvaret och dess mål och medel.

Det ökande antalet ansökningar om vapenfri tjänst kan ha verkat i samma riktning. Den kritik som i dag riktas mot försvaret kan tolkas så att enigheten om säkerhetspolitik och försvar inte längre är lika kompakt som förr. Vi möter i dag nya synpunkter och förslag på hur vår säkerhetspolitik bör utformas. Vi möter även uppfattningen att vårt land inte är värt att försvara liksom uppfattningen att vi inte har några utsikter till ett framgångsrikt försvar. Att bristande enighet om vår säkerhetspolitik och dess förutsättningar således skymtar fram är att beklaga. Det finns dock inga skäl att tro att den kompakta enigheten kan återställas genom några enkla trollformler. Medborgerlig enighet i väsentliga frågor kan i ett demokratiskt samhälle aldrig manipuleras fram. Enigheten kan bara uppstå genom övertygelsen hos de enskilda medborgarna. Och denna övertygelse kan bara uppnås i det demokratiska samhällets arbetsformer. De politiska krafter som bär upp dagens svenska säkerhetspolitik har skyldighet att inför de grupper som ifrågasätter denna politik besvara frågan varför säkerhetspolitiken har getts denna utformning. Övertygelsekraften i de svar som ges blir avgörande för den grad av övertygelse och solidaritet med vilken medborgarna omfattar statsmakternas politik. Det är min uppfattning att vårt lands deklarerade säkerhetspolitik har en stark ställning i folkopinionen. De som önskar en förändring utgör ett fåtal. Jag anser även att det hos svenska folket finns ett starkt intresse för försvaret och dess problem. Vi måste alltid vara beredda att möta tvivel på vår säkerhetspolitiks riktighet och behovet av ett försvar. Dessa tvivel skall öppet mötas med argument och sakskäl. I den fria debatten skall åsikter och motiv brytas mot varandra. Kritikerna skall inte tvingas till tystnad. Den som är förvissad om hållbarheten i sin egen övertygelse känner ingen tvekan inför ett öppet meningsutbyte om säkerhetspolitiken och dess förutsättningar. Debatten skall inte minst föras av och med dem som tillhör den unga generationen. Dessa saknar ofta de personliga erfarenheter som kommit en äldre generation till del. Verkligheten är den bäste försvarsupplysaren. Men den verklighet vi i dag lever i talar även den sitt tydliga språk. Det är min uppfattning att omsorgen för vår yttre säkerhet och motiven för åtgärder som möjliggör dess fortbestånd inte skiljer generationerna från varandra utan i stället utgör en stark, förenande länk. Kritiken mot försvaret i dag utgör inte något hot mot säkerhetspolitiken och dess förutsättningar. Däremot kan det sätt på vilket de som har ansvaret för säkerhetspolitiken möter denna kritik bli ett prov på vitaliteten i vår demokrati och på vår förmåga att tillämpa demokratiska arbetsmetoder även i situationer då känslorna råkar i svallning och sinnena är upprörda. När vi i dag står mitt uppe i förberedelserna för ett ställningstagande till försvarets utformning efter utgången av nu löpande försvarsbeslut är det helt naturligt att utvidga informationsverksamheten om försvaret och säkerhetspolitiken. Därmed ökas medborgarnas möjligheter att bilda sig en uppfattning om de avgöranden som skall träffas och motiven och förutsättningarna för dessa. I detta syfte kommer en stor mängd material i försvarsfrågan att publiceras och göras tillgängligt för offentlig debatt. En redaktionskommittté har tillsatts med uppgift att förbereda publicering av allt väsentligt material som tagits fram genom de nu pågående miljöstudierna och andra utredningar om försvarets framtida utformning. Materialet kommer att publiceras i första hand genom Centralförbundet Folk och försvars försorg. Hittills har publicerats skrifter om svenskt luftförsvar i framtiden, om nedrustningsfrågan och Sveriges framtida säkerhet och om stormakternas agerande i olika konflikter efter år 1945. Inom kort utkommer en sammanfattning av de framtidsbedömningar som gjorts inom miljöutredningarna. Den ger en översikt över alternativa utvecklingslinjer på längre sikt och den användning dessa bedömningar får i försvarsplaneringen. Vidare planeras publicering av en redogörelse för försvarets nya planeringssystem, en skrift om försvar mot ABC-stridsmedel och en om försvar mot överraskande angrepp och hot. Slutligen förutses även publicering av resultaten av de arbeten som genom miljöutredningarna lagts ut på enskilda forskare. De ämnen som här aktualiseras är förutsättningarna för civilmotstånd i Sverige, försvar utan kärnvapen och stormakternas framtida kärnvapenstrategier. Försvarsupplysningen bedrivs i dag genom många kanaler. Värnplikts utbildningen är en viktig källa till information om försvaret. Verksamheten på försvarets många arbetsplatser en annan. I skolans undervisning och yrkesvägledning har försvarsinformationen sin naturliga plats. Försvarets myndigheters verksamhet och deras samverkan med andra myndigheter liksom med näringsliv, organisationer och enskilda är också en del av försvarsupplysningen. En stor del av försvarsupplysningen bekostas av statsmedel, t.ex. utgivningen av skrifter och broschyrer, utställningar och de frivilliga försvarsorganisationernas upplysningsverksamhet. I årets statsverksproposition begärs medel för utgivning av en särskild publikation som avses bli ett forum för information och åsiktsutbyte rörande försvaret.

Herr talman! Jag tackar herr försvarsministern för svaret. Det var åtminstone långt och innehöll kanske just därför en del som enligt min mening inte borde ha funnits i det — vissa av försvarsministerns uttalanden gjorde på mig ett rätt förbryllande intryck. Den beredskapsfråga — om jag får använda den benämningen — som jag riktade uppmärksamheten på i min interpellation är väsentlig för vår säkerhetspolitik och vår demokrati. Håller den försvarsvilja som utgör själva grundvalen för Sveriges säkerhetspolitik på att långsamt luckras upp? Finns bakom de tendenser i den riktningen som allt fler tycker sig kunna iaktta något slags medveten indoktrineringsprocess? Och gör statsmakterna allt vad som rimligen kan begäras för att möta sådana här tendenser och sådan här verksamhet? ÖB har konstaterat att de nyinryckande rekryternas kunskaper om det svenska försvarets mål och uppgifter i samhället är otillfredsställande. Han kräver ökad undervisning i skolan om vår säkerhetspolitik och vårt totalförsvar. I rapporter från förbanden görs också gällande att inryckande rekryter under hela sitt liv har fått det militära nedsvärtat och att de inte har blivit realistiskt upplysta i skolan. Avdelningsdirektören Gunnar Olsson i Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har nyligen konstaterat att den nuvarande informationen i totalförsvarsfrågan är alldeles otillräcklig och inte motsvarar moderna krav. Och han har i det uttalandet givit uttryck åt ett allmänt omdöme. Antalet ansökningar om vapenfri tjänst har från 1966 till 1970 nästan fyrdubblats och antalet totalvägrare från enbart 1968 ökat med samma antal. 1969—1970 var ökningen 129 procent. Hur bemöter nu den för vårt försvar ansvarige ministern de krav på bättre information som från olika håll reses och som har utgjort underlag för min interpellation? Jo, herr talman, han gör det genom att ironiskt konstatera att den ”kompakta enigheten” om vår säkerhetspolitik och dess förutsättningar inte ”kan återställas genom några enkla trollformler” och att en medborgerlig enighet i denna fråga inte kan ”manipuleras fram”. Vem, herr statsråd, har talat om enkla trollformler och om manipulation? Jag har i interpellationen konstaterat att vårt försvar är en förutsättning för vår utrikespolitik, att försvarsorganisationen är en omfattande och betydelsefull del av vårt samhälle, att det är samhällets plikt att ge medborgarna tillräcklig information och att värnplikten inte kan fylla sin funktion om den inte bygger på allmän förståelse för vår säkerhetspolitik. Det är riktigt, herr statsråd, att medvetande om vad vår säkerhetspolitik och vårt försvar kräver inte kan skapas utan övertygelse hos de enskilda medborgarna. Det är att slå in öppna dörrar att göra ett sådant konstaterande. Men övertygelse förutsätter i sin tur kunskaper, och de måste bygga på information. Det är framför allt då det gäller informationen som statsmakternas ansvar kommer in i bilden. Just därför att vi har en levande demokrati, just därför att vi har en så fri debatt som vi har i vårt land är skyldigheten att ge ett brett underlag för dessa debatter och för de analyser som man gör ute på fältet särskilt påtaglig. Det är därför jag tycker att det är oroande att försvarsministern försöker att med svepande, lätt ironiska formuleringar komma ifrån de förpliktelser som i första hand bör åvila regeringen. Det finns naturligtvis fortfarande — det skall jag gärna medge — hos svenska folket ett starkt intresse för försvaret och dess problem. Verksamheten hos hundratusentals människor inom de frivilliga försvarsorganisationerna vittnar ju om det. Men vad som inger farhågor är att vi i dag kan iaktta en vikande tendens och en bristande övertygelse om försvarsorganisationens betydelse och uppgifter. Det finns uppenbarligen ett samband mellan den tendensen och den ensidiga verksamhet som utövas i nedrivande syfte från olika håll samt den passivitet som gör sig märkbar då det gäller att bemöta den verksamheten. Visst, herr talman, har vi politiker vårt ansvar. Även av oppositionssidan skulle man kunna kräva ökade insatser, det är jag fullt medveten om. Det oroande är att passiviteten hos politikerna tycks vara ett uttryck för att de i viss utsträckning har blivit medvetna om att den resonans som möter försvarsdebatterna i dag inte är lika utpräglat positiv som den var tidigare. Det förefaller som om det hos de politiska partierna i dag fanns en viss tvekan att ge sig in i försvarsdebatter just därför att de inte tycker sig få riktigt det gensvar som de förut kunde räkna med. Om så är fallet, accelereras den negativa trenden som jag har talat om. Den bristande förståelsen för svensk säkerhetspolitik markeras av sådana företeelser som att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och Centerns ungdomsförbund så vitt jag vet ansett sig inte längre böra vara med i Centralförbundet Folk och försvar. Det föreligger uppenbarligen ett slags växelverkan i det här hänseendet. Om dessa två ungdomsförbund inte vill medverka i den uppbyggande verksamhet som Folk och försvar bedriver med statsmedel, har de inte bara gjort en klart negativ markering, de har också undandragit sig möjligheterna att vidarebefordra den information till sina medlemmar som Folk och försvar har till uppgift att ge dem. Alla politiska partier som står bakom den enighet, som i princip föreligger om vår säkerhetspolitik, har ett gemensamt ansvar, det vill jag understryka än en gång. Men regeringen har det största ansvaret för att se till, att resonansbottnen, den allmänna opinionen, inte som nu är fallet blir utsatt för en ensidig påverkan. Den uppgiften är svår, det är jag också medveten om. Man måste — för att citera ett uttalande av statsrådets förutvarande medarbetare, dåvarande statssekreteraren Karl Frithiofson — ”kunna analysera folkviljan men också påverka och leda den”. Det är inget fel att man i debatten kritiserar försvaret. Försvaret liksom andra samhällssektorer har sina brister — det har vi nog klart för oss — och det är också, förefaller det mig, naturligt att kritiken kan bli hård mot en organisation som enskilda medborgare kommer i kontakt med genom obligatorisk värnplikt. Men just det förhållandet skärper skyldigheten att klargöra de säkerhetspolitiska sambanden så att de kvarvarande intrycken inte får övervägande negativ effekt.

Plötsligen är alltså försvarsministern beredd att vitsorda att det finns ett behov av vidgad information. Men det verkar som om det behovet vore begränsat till de diskussioner som nu skall föras i anslutning till försvarsutredningen. Jag hävdar att behovet är mycket större och bör leda till insatser över hela fältet. Om det var också statsrådets mening kanske statsrådet vill förtydliga sig på den punkten. Utnyttjar vi i dag värnpliktsutbildningen tillräckligt effektivt för att ge verksam upplysning om vår säkerhetspolitik och de olika aspekter som är berörda? Är skolans undervisning och yrkesvägledning i dag tillräckligt intensiv? Har den tillräcklig genomslagskraft? Vilket ansvar har Sveriges Radio? Hur utövar radioledningen sitt ansvar? — Allt detta är frågor som jag hade velat få svar på från statsrådet, men som statsrådet i stor utsträckning har gått förbi eller i varje fall underlåtit att konkretisera. Läget i dag är inte tillfredsställande. Det är någonting som brister — och vad kommer försvarsministern att göra för att bota de bristerna? I det hänseendet har vi inte fått något svar. Det är riktigt att regeringen skall hålla sig utanför Sveriges Radios programverksamhet. Sveriges Radio har enbart att följa det avtal som föreligger mellan staten och radiobolaget, men enligt det avtalet skall bolaget i sin programverksamhet ”hävda de grundläggande demokratiska värdena” och bedriva sin verksamhet ”med beaktande av ljudradions och televisionens centrala ställning i samhället” — dvs. dess genomslagskraft. Jag menar — och jag hoppas att försvarsministern kan dela den meningen — att enligt radioavtalet föreligger skyldighet för radiobolaget att tillse att underlaget för vår säkerhetspolitik förstärks. Radiobolaget har alltså, enligt min uppfattning, inte enbart att föra debatt och att presentera mot varandra stående synpunkter utan också att aktivt verka för en vidgad förståelse för vår säkerhetspolitik, som i sin tur är en förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla de demokratiska värdena i vårt land. Alltför många har fått det intrycket att den debatt som nu vidarebefordras till lyssnare och tittare är så ensidig att det förefaller som om en rakt motsatt effekt inte sällan skulle vara åsyftad. Var det exempelvis någon som hörde en viss lundadocent utlägga texten i gårdagens utsändningar? Inte var väl hans inlägg avsett att öka förståelsen för svensk säkerhetspolitik! Försvarsministern avslutar sitt svar med en erinran om att i årets statsverksproposition har begärts medel för utgivning av, som det heter, en särskild publikation, som avses bli forum för information och åsiktsutbyte rörande försvaret. Den ”soldattidning” som försvarsministern åsyftar blir säkert ett forum för åsiktsutbyte, men i vad mån kommer det första ledet i de två uppgifterna — informationsverksamheten — att beaktas? Det är inget fel, det är tvärtom alldeles rätt, att de värnpliktiga skall tillförsäkras ett inflytande över tidningens innehåll och utformning, men om avsikten är att bereda möjligheter för Värnpliktsvägrarnas centralorganisation att i denna med statsmedel utgivna tidning fullfölja sin propaganda lär i varje fall informationsbehovet, som enligt min mening är högst väsentligt, inte bli tillgodosett. I vad mån kommer informationsbehovet att bli tillgodosett i denna tidning? Jag tackar än en gång statsrådet för svaret. Jag är inte tillfredsställd med det. Jag tycker mig sakna den vilja att försöka komma till rätta med de informationsproblem som vi alla är klart medvetna om. Jag hade hoppats att försvarsministern skulle ha givit uttryck åt denna vilja.